Herr talman! Det känns onekligen litet avslaget att gå upp i talarstolen efter en sådan vital debatt som det har varit om Centraloch Östeuropa och också om Baltikum. Jag skall börja mitt anförande med att stryka under att det heter Centraloch Östeuropa. Även om det är litet besvärligare att ta med ordet Central, har jag upplevt i Europarådet hur stater, framför allt Jugoslavien och Polen, blir upprörda över att kallas för öststater. Ser vi på kartan, förstår vi också att det är fråga om Centraleuropa. När man talar om Europa, jag har sagt det förut här från talarstolen, skall man komma ihåg att Europa faktiskt börjar i Ural och sträcker sig till Atlanten. Det heter Centraloch Östeuropa. Låt oss använda den beteckningen både i regeringen och här i riksdagen. Jag har begärt ordet för att ta upp den moderata reservationen. Nu visar det sig att diskussionen redan har varit. Jag ser att Margaretha af Ugglas har gått hem; hon tycker tydligen att debatten har pågått för länge. Vad som kan hända och faktiskt håller på att hända är att man tar sig upp ur det ena diket och hamnar i det andra diket. Den kommunistiska kommandoekonomin har misslyckats totalt. När kommunisterna här i Sverige en gång inte ville invänta den reformistiska arbetarrörelsens kamp och tyckte att den gick för långsamt och i stället ville ha revolution, fick de denna revolution i Östoch Centraleuropa. Vi ser nu hur det ramlar ihop. Vi får en accept också från kommunister här om att det har ramlat ihop och att det var fel, även ideologiskt fel. För två veckor sedan var jag tillsammans med Margaretha af Ugglas i Polen. Jag var med på samma sammanträde i Europarådet som hon deltog i. Där inför man nu något som kallades för chockterapi. Jag skall inte kritisera det ur någon annan synpunkt än att det kommer att innebära hög arbetslöshet. Priset på varorna har gått upp — brödet tio gånger, oljan tre gånger och kolet fem gånger. Det kommer att bli en arbetslöshet på troligtvis mellan 15 och 20 26 om något år. För närvarande har man bara 2 90 arbetslöshet, låt vara att det finns en dold arbetslöshet. Det kommer dock att bli en hög arbetslöshet. Har man då ett skyddsnät när denna arbetslöshet kommer? Idéerna hämtar man från Amerika, och IMF har varit inne och gett Polen råd när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Jag har nu också under en vecka varit i FN och sysslat med den fråga som vi hade uppe här tidigare när det gällde u-landsbiståndet. Där har det också förts en diskussion. Det är intressant att se att detta tydligen inte är en diskussion som bara förs här i Centraloch Östeuropa utan över hela världen. Vilken ekonomi vill man egentligen ha? På talaren från Storbritannien kunde man höra att han uppvisade frändskap med moderaterna här i Sverige. Det var fråga om marknadsekonomi utan några reservationer. Andra talade återigen om en marknadsorienterad ekonomi. För min del vill jag ställa upp på vad den österrikiske talaren förordade — en ekologisk och socialt inriktad marknadsekonomi. Om man inte har ett socialt skyddsnät och om man inte ingriper i marknadsekonomin utan låter den fungera utifrån sina egna förutsättningar, har den icke ett socialt ansvar och då kommer människor att få lida. Det är sant som fru af Ugglas säger att det nu finns mera varor i affärerna än tidigare i Polen. Ja visst, tidigare fanns det pengar, men inte varor. Nu finns det varor, men väldigt många har inte pengar att köpa dessa varor, eftersom de har blivit för dyra. Vi måste söka oss fram till en marknadseko nomi som tar hänsyn både till de ekologiska och sociala faktorerna. Annars kan man hamna i det som jag kallar för det andra diket. Jag förstår väl att när man har levat i 40 år under en kommunistisk diktatur och en kommandoekonomi som har misslyckats totalt, söker man sig till något annat, och då ser man hur det är i västerlandet. Ifrån svensk, skandinavisk och nordisk sida har vi emellertid byggt upp en marknadsekonomi som tar sociala och ekologiska hänsyn. Det är självklart att vi måste stärka insatsen för ekologin.

Jag har inte den lista med mig som UNICEF har gjort upp. Jag vet bara en sak, Margaretha af Ugglas, nämligen att Sverige ligger lägst när det gäller barnadödlighet. Om detta skall vara en mätare på ett lands ekonomiska och sociala hälsa — fru af Ugglas talade mycket om hur viktigt det är med hälsan — har vi verkligen lyckats, eftersom vi ligger lägst i den tabellen. Jag läste i New York Times om en amerikansk undersökning som visar att vart femte barn i Amerika lever i omständigheter som är under existensminimum. Talar man i stället om den svarta befolkningen och de svarta barnen säger en regeringsundersökning som är utförd av en kommitté att nästan hälften av barnen i de svarta familjerna växer upp med ekonomiska omständigheter som ligger under existensminimum. En forskare säger att detta existensminimum är satt för lågt, man klarar sig inte på denna inkomst. Jag vill, herr talman, inte ha ett sådant samhälle, men jag tror inte heller att Centraloch Östeuropa vill ha ett sådant samhälle. Det är dock möjligt att man i den situation som man nu befinner sig i ser kapitalismens lockelse, men man kommer säkert snart att få lära sig att det måste tas hänsyn till sociala och ekologiska faktorer.

Själv skulle jag önska att undersökningen omfattade länder även utanför Europarådet. Det finns för närvarande en tendens, herr talman, att det s.k. två tredjedelssamhället kryper allt närmare oss. Det betyder att två tredjedelar av människorna får det allt bättre. Tredjedelen i det översta skiktet har det naturligtvis alltid mycket bra. Men tredjedelen längst ned hamnar utanför välfärdssamhället. Det är ett känt faktum. Självfallet vill vi inte ha ett samhälle där en så stor andel av människorna är fattiga. Det finns enligt min mening anledning att i denna debatt peka på detta förhållande. Låt mig upprepa vad den österrikiska delegaten sade i FN förra veckan, nämligen att vi behöver en ekologiskt och socialt inriktad marknadsekonomi för att klara just de sociala och ekologiska frågorna. Marknadsekonomin i sig innefattar ju inte några moraliska hänsyn. Jag vill understryka vad utskottet säger i sitt betänkande, nämligen att varje land får välja sin egen väg. Sverige kan inte bestämma hur andra länder skall sköta sig; det får de själva ta ställning till. Med detta konstaterande anser jag att Margaretha av Ugglas och jag kan vara överens om att vi i Sverige inte kan ställa krav på hur länderna i Centraloch Östeuropa skall låta utvecklingen framskrida i resp. land. Sverige måste tillsammans med andra västländer stödja dessa länder, och det skall vi göra på ett generöst sätt. Vår inriktning bör vara att hjälpa dem ekologiskt och socialt, men de måste ändå själva bestämma utvecklingen. Länderna i väst kan endast göra marginella insatser i form av att stödja dem i det förestående arbetet. Låt mig understryka vad Sture Ericson här har sagt, nämligen att detta inte är en fråga som får sin lösning i år eller nästa år. Arbetet kommer säkerligen att pågå under hela 1990-talet. Var så säker.

Herr talman! Jag kan försäkra Evert Svensson att jag inte, som han tror, har gett upp. Det har jag inte gjort i kväll, och det eller kommer jag inte att göra i morgon. Jag ser fram emot att få fortsätta att diskutera med Evert Svensson både här och i internationella fora. Vi talar båda utifrån vår egen övertygelse. Evert Svensson tror på den tredje vägens politik. Själv tror jag på den liberala marknadsekonomin. Jag har inget emot vad Evert Svensson sade i slutet av sin replik, nämligen att det behövs en ekologiskt och socialt inriktad marknadsekonomi i länderna i öst för att de skall kunna lösa sina problem. Marknadsekonomin, som är ett ekonomiskt system, löser inte alla samhällsproblem. Det gäller att också ha en moralisk uppfattning, kunna visa hänsyn och fungera i ett rättssamhälle. Det måste finnas en etisk ram inom vilken vi som människor handlar och verkar. Allt detta skapar ett gott samhälle. På den punkten är jag överens med Evert Svensson. Jag hade önskat att Evert Svensson hade hunnit fram till Warszawa i tid och kunnat lyssna på den polske finansministern. Han sade många häpnadsväckande saker som var intressanta att höra. Precis som Evert Svensson tror jag att påfrestningarna bara har börjat. Arbetslösheten kommer säkert att stiga. En förklaring till att den bara är 2 9o är att de statliga företagen reagerar så oerhört långsamt på den nya politik som har börjat införas. Men det finns nog ändå hopp för polackerna. De har fått utstå så mycken ofrihet och så stort förtryck att de är beredda att leva under påfrestningar för att se ljuset i slutet av tunneln och få till stånd förändringar.
Herr talman! Det var ändå en liten tillnyktring av Margaretha af Ugglas. Vi ser framför oss att en stor del av den polska befolkningen kommer att få betala för det som sker genom lägre levnadsstandard. Det sägs att den redan har gått ned med 25 — 30 Ze, och det är de allra fattigaste som drabbas mest. Utan ett ordentligt skyddsnät kommer de att få lida mycket. Det är ingen överdrift när jag säger att soppköken då kommer fram. Jag tycker att moderaterna skall inse att vi inte kan ha ett samhälle, där en grupp människor får betala för att majoriteten skall få det så mycket bättre. Jag säger detta med hänvisning till vad som har hänt i det västerländska samhället. Samma risker finns i Centraloch Östeuropa när man nu öppnar sig för en ny ekonomi, och det är lätt hänt att man ramlar i diket. De som får betala kalaset är de allra fattigaste människorna. Det bör stå klart att det kan bli på det viset. Det är beklagligt om moderaterna inte förstår den matematiken.
Herr talman! Visst finns det risk för påfrestningar, men det finns också möjligheter. Och det är nog möjligheterna som östeuropéerna väljer framför att stanna kvar i det socialistiska träsk där de nu befinner sig.
Herr talman! Det är alldeles klart att de inte kan vara kvar i den kommunistiska kommandoekonomin, som ju har misslyckats totalt. Vi har aldrig valt den vägen. I denna debatt har Margaretha af Ugglas sagt att Sverige har misslyckats totalt med den tredje vägens politik. Själv sade jag tidigare att barnadödligheten i Sverige är den lägsta i världen. I det avseendet lever vi alltså i ett privilegierat samhälle. Om detta är en mätare på social standard ligger vi i vårt land väl framme. Det är klart att man gärna vill missionera och tala om för andra länder hur de kan driva utvecklingen vidare. Men de måste ändå själva bestämma hur utvecklingen skall vara.

Herr talman! Det finns ingen här som inte vältaligt har utvecklat våra känslor inför den fantastiska utvecklingen i Östeuropa, och jag kan bara instämma i deras yttranden. Det finns också anledning att understryka vad utrikesutskottet skriver i sin inledning: ”Utan stöd från länderna i väst kommer de påbörjade samhällsförändringarna knappast att kunna genomföras med framgång.” Jag tror att det är mycket viktigt att vi håller detta i minnet. Vår solidaritet är livsviktig. Jag skulle också vilja understryka att det treårsperspektiv som vi nu arbetar i avser en oerhört kort tidrymd när det gäller att sanera länder vars miljö, ekonomi och demokrati är fullständigt slagna i spillror efter 70 års socialistiskt vanstyre. Jag anser därför att vi redan nu borde lyfta blicken bortom treårsgränsen och se vad vi kan göra i fortsättningen. Det är också oerhört angeläget att både för Östeuropa och för världen i Övrigt göra tydligt att det är självklart att vi på olika sätt har ett alldeles speciellt ansvar för våra närmaste grannar. Det är argument som de flesta länder förstår — se bara på de mycket stora insatser som också fattiga länder gör för att t.ex. ta hand om flyktingar från sina grannländer! Men vad de inte förstår är att det måste ske på de allra fattigaste ländernas bekostnad. Herr talman! Jag skall framför allt uppehålla mig vid den roll BITS — beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete — har i planeringen och till viss del också för genomförandet av biståndsinsatserna i Östeuropa och Baltikum. BITS har i dagarna till regeringen överlämnat en beredningsplan för samarbete och bistånd för Östeuropa. Den är mycket väl genomtänkt och inne håller förslag för miljösamarbete, utbildning, forskning och särskilda åtgärder i Baltikum. Jag skulle vilja understryka vad utskottet skriver om de svårigheter som uppträder när man börjar genomföra projekt i länder, där varken ekonomi, administration eller byråkrati fungerar på ett sådant sätt att biståndet kan tas emot och komma rätt. Det är därför rimligt att tro att t.ex. miljöinsatserna i början gagnas bäst genom en generell kunskapsöverföring och kompetensuppbyggnad. Det är också viktigt att vi alla är beredda att medge en stor flexibilitet när vi nu går till genomförandet av beredningsplanens olika projekt. Redan under förberedelserna har det visat sig att det flera gånger varit svårt att definiera de mest angelägna projekten och svårt att hitta kompetenta människor för ansvaret i resp. land. Ibland har man hos mottagaren valt andra bidragsgivare än Sverige, trots att vissa förberedelser gjorts. Samtal och samarbete med BITS utsända har ibland också visat att behoven var helt andra än vad man trodde från början. Behovet av utrymme för flexibilitet kan alltså inte nog understrykas i detta sammanhang. Det finns några faror som hotar när man gör en så massiv insats på många områden i samma land. En fara är att åtgärderna för att förbättra miljön ibland innebär att livsfarliga produktionsprocesser läggs ner, vilket orsakar neddragning av produktion och därmed arbetslöshet. Men det handlar faktiskt om livsfarliga giftutsläpp, som orsakar genetiska skador och stor barnadödlighet. I flera fall har man från polsk sida uttalat en insikt om att så är fallet. En annan överhängande fara i detta sammanhang är att vi i vår iver att få samtalsoch samarbetspartners i östländerna för över metoder från vår egen i flera avseenden ineffektiva offentliga sektor till de nymornade demokratierna. I andra länder kan vi samarbeta med fristående organisationer för utbildning, för forskning eller för miljökompetens. Här finns ingenting sådant. Därför medverkar vi till att applicera en modell där allt arbete kanaliseras genom statskontrollerade funktioner. Det finns all anledning för oss att vara vaksamma och hålla ögonen på detta. Herr talman! Jag vill också något beröra de BITS-insatser som riktar sig speciellt till Baltikum. I detta sammanhang skulle jag vilja tacka för den fantastiska uppslutning som svenska folket visat för Sveriges stöd till Baltikum, inte minst de trogna grupper som varje vecka ställer upp till måndagsmöten för Baltikums sak. I BITS förberedelser för insatserna i Baltikum finns projekt som skall genomföras i Estland och i Lettland, och en rad framställningar därifrån. Litauen finns inte med. Det är viktigt att framhålla att detta beror på den situation som just nu råder i Litauen — att man faktiskt inte har tid att ta emot konsulter från Sverige för att diskutera biståndsprojekt. Det betyder dock inte att utrymme för insatser i Litauen saknas — de får bara komma litet senare. Herr talman! I sitt betänkande skriver utskottet att insatserna på det här området måste bygga på breda kontakter mellan folken i Sverige och folken i Östeuropa. Det är viktigt att framhålla just dessa inslag, som illustreras så väl i det vänortssamarbete som många kommuner inlett. Där är det verkligen fråga om breda kontakter mellan folken — sångkörer, idrottsgrupper, skolklasser och kyrkor. Det är dock viktigt att ha i minnet att flera kommuner än de som nu har vänortskontakter gärna skulle vilja ha sådana i detta sammanhang, men inte orkar med det, eftersom de redan har fem vänorter. Det är ju fem nordiska länder som har en vänortskedja, och den fungerar ofta utomordentligt väl, inte minst när det gäller att skapa kontakter mellan folken bland barn och ungdom. Här kanske man kan fundera över i vilken utsträckning ett sådant vänortsutbyte skulle kunna stödjas på olika sätt utifrån. Charlotte Branting tog i sitt inlägg vältaligt upp behovet av och möjligheterna till att ta emot studenter från Baltikum och att ge dem tillfälle att studera längre eller kortare tid i Sverige. Jag skulle i detta sammanhang vilja propagera för en lag som verkar vara dåligt känd ute i kommunerna, nämligen lagen om kommuners rätt att bistå utländska studerande. Den gör det faktiskt möjligt för kommunerna att genom bistånd stödja studerande från Baltikum. Herr talman! Nordiska rådet borde kunna spela en mycket mer aktiv roll i samarbetet med Baltikum. Jag inser att vi inte bestämmer ensamma, utan har fyra andra länder att samsas med i detta sammanhang, men jag skulle önska att den svenska samarbetsministern kunde spela en mera pådrivande roll i detta sammanhang, t.ex. i ministerrådet, så att vi slapp skämmas för Nordiska rådets räddhågade förhållningssätt i denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där folkpartister finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Utvecklingen i Centraloch Östeuropa har bjudit på många överraskningar, förvåning och omskakning i både positiv och negativ bemärkelse. Positiv är naturligtvis den demokratiseringsprocess som äntligen börjar ta form i de forna kommunistdiktaturerna. Negativt och chockerande är de avslöjanden som hela tiden görs om vad som egentligen har försiggått i dessa länder under det forna kommunistiska ledarskapet. De som läste Aftonbladet under helgen kunde knappast undgå att känna ett nära på fysiskt illamående när de såg bilderna från barnhemmet någonstans ute på den rumänska landsbygden. Barnhemmet kom till under Ceauscescus styre och var avsett för de barn som man klassificerade som obotliga, obotliga inte främst i fysisk bemärkelse utan framför allt i psykisk. Barn med förståndshandikapp, med psykiska problem men också barn som blivit övergivna av sina föräldrar eller bara blivit stämplade som bråkiga bodde på detta barnhem. De förhållanden som dessa barn lever under är inte att betrakta som värdiga ens för djur. De mest ”obotliga” barnen tillbringade sina dagar instängda i ett mörkt rum utan fönster och utan ventilation. I de vidriga, ohygieniska förhållandena som barnen lever under frodas sjukdomar och epidemier. Dessa barn har aldrig fått känna vad kärlek och omtanke innebär. Staten har en gång för alla bestämt att de är livsodugliga. Rumänien är det land i Östeuropa som haft den hittills mest våldsamma upplösningen av det gamla systemet. Den framtida utvecklingen i landet är också ganska oviss. Det råder stora spänningar i landet mellan olika nationalistiska grupper, men det finns också en misstänksamhet gentemot det nya ledarskapet. Att denna misstänksamhet finns är inte speciellt förvånande, eftersom den rumänska befolkningen genom årtionden fostrats till misstänksamhet för att över huvud taget kunna överleva. Den 20 maj skall de första fria valen hållas och förhoppningsvis skall dessa ge en god grund för en demokratisk utveckling i Rumänien. Utvecklingen i Rumänien visar, såväl historiskt sett som efter den senaste tidens händelser, betydelsen av att vi betraktar varje land i Östoch Centraleuropa var för sig. Alltför ofta har vi en tendens att i den allmänna debatten bunta ihop dem som forna kommuniststater och se både dem och lösningarna på deras problem som en enhet. Visst finns det likheter och gemensamma problem, såsom den svåra ekonomiska och ekologiska situationen, men samtidigt har varje land sin egen historia, religion, sitt eget folk och sina egna förutsättningar att ta hänsyn till i den framtida samhällsutformningen. Som också Ylva Annerstedt påpekade är det därför oerhört viktigt att den svenska hjälpen till Östeuropa är flexibel och grundar sig på de önskemål som länderna själva har. I detta sammanhang framstår moderaternas första reservation som både trångsynt och insiktslös i sina krav. Målet med vårt samarbete med Östoch Centraleuropa måste vara att bidra till den av folket valda utvecklingen mot demokrati, inte i första hand att uppfylla våra egna partiprogramssträvanden. Det bioch multilaterala samarbetet på statlig nivå är ett viktigt sätt att främja utvecklingen i öst. Men det är minst lika viktigt att vi nu ger resurser till svenska organisationer och folkrörelser för ett deltagande i utvecklingen. Det räcker inte att en stat utropar sig till demokrati för att det demokratiska systemet skall fungera. Att bygga en demokrati förutsätter så mycket mer. De västeuropeiska ländernas samhällssystem har utvecklats under en lång följd av år, och det finns fortfarande brister som vi brottas med i våra egna demokratier. När vi nu diskuterar marknadsekonomins eventuella utbredning i Östeuropa är jag ganska övertygad om att en stor del av befolkningen i dessa länder är tämligen omedveten om fördelarna i det ena eller det andra ekonomiska systemet. Människornas vardag är i stället fylld av köer, fattigdom och dålig miljö. Det är ändå dessa människor som skall bära fram de nya demokratierna. För att detta skall lyckas gäller det att politiska partier, fackföreningar, organisationer och grupper av allehanda slag har möjligheter och förutsättningar att aktivt delta i samhällsdebatten. Det förutsätter att medborgarna har tillgång till information och både kan och vågar uttrycka sina åsikter. I Östoch Centraleuropa råder det av naturliga orsaker en brist på både kunskap och erfarenhet vad gäller opinionsarbete, organisation och information. Det är framför allt denna typ av erfarenheter som nu eftersöks från västvärlden. Det är därför positivt att 90 milj.kr. av det bilaterala stödet nu kanaliseras över de enskilda organisationerna. Av dessa är 30 milj.kr. avsedda för Polen och 60 milj.kr. för övriga berörda länder. Såvitt jag har förstått är intresset från de svenska organisationerna mycket stort. Det är också genom de enskilda organisationerna och folkrörelserna som vi här i riksdagen kan få idéer och inspiration när det gäller hur vårt framtida samarbete med Östeuropa skall se ut efter den närmaste treårsperioden. Det är dessa organisationer som genom sina kontakter med vanligt folk kan få en känsla för stämningar och strömningar i dessa länder, som aldrig kan förmedlas vare sig genom regeringskontakter eller via officiella delegationer. Intresset för Östoch Centraleuropa är mycket stort i Sverige — det visar inte minst den debatt vi har haft här i kammaren i dag. För att inte ytterligare förlänga debatten för trötta riksdagsledamöter nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Den utrikespolitiska debatten har av naturliga skäl blivit en helt annan under det senaste året. Nyligen redovisade Expressen UD:s världskarta för förra året. Den omfattade Nicaragua, Etiopien, Sydafrika och Nepal. Nu har vårt grannområde genomgått förändringar som är ännu större än den franska revolutionen. Detta får nu sitt genomslag i den svenska debatten. Det är positivt att planekonomi och socialism visat sin kollaps och att detta kan ske på fredlig väg. Men vi har all anledning att vara uppmärksamma. I Centraleuropa har folken och staterna inte enhetliga gränser. Här finns laddade etniska konflikter som undertryckts och som kan leda till svårlösta motsättningar. Transsylvanien och Kosovo är några exempel, men det finns många fler. Det är viktigt att vi stödjer fredliga lösningar i de lägen som kan komma att uppstå. Sverige fungerar i mycket som ett ö-folk, trots landsförbindelsen via Sovjetunionen. Det gör att vi är mindre vakna för utvecklingen på kontinenten än många andra länder. De nationer som nu i Centraleuropa får sin frihet har lidit svårt av sina långvariga enpartistyren. Men det är nationer som vi historiskt sett måste erkänna som kulturellt och ekonomiskt framstående, och här finns påtagliga potentiella resurser för framtiden. Självfallet gäller det nu att hjälpa dessa länder mot ren skär nöd, men vi måste också se längre. De centraleuropeiska folken kommer inom en tio-, tjugoårsperiod, med det starka stöd som hela västvärlden nu mobiliserar, att kunna skapa såväl högkvalificerad industri som kulturell utveckling och välfärd. Det nuvarande nödläget kommer inom överblickbar tid att kunna vändas. I det avseendet skiljer sig dessa länder påtagligt från andra utvecklingsländer som vi stödjer. Den kvalificerade polska ekonomiska forskningen är bara ett exempel på att våra centraleuropeiska bröder mycket väl vet vilka deras behov är. Detta ställer också speciella krav på utformningen av det stöd som vi skall ge. Det är inte bara fråga om allmosor till en hungrande befolkning. Vi skall mer eller mindre hjälpa dessa länder att snabbt skapa en motsvarighet till tyskarnas Wirtschaftswunder. När de har tagit sig över den här tröskeln kommer de att bli viktiga handelspartners och även konkurrenter, och det är någonting väldigt positivt. Det kommer att ge dem möjligheter att själva lösa problem med både välfärd och miljö i ett inte alltför avlägset perspektiv. Det är därför viktigt att stödja framväxandet av marknadsekonomiska institutioner, kreditväsende, börs och aktiehandel. Det är viktigt att vi ger stöd efter dessa länders egna prioriteringar och att vi samverkar med EG för att få maximal effekt. Kunskapsöverföringar kanske är den viktigaste insats vi kan göra för de centraleuropeiska folken. Personligen anser jag också, möjligen i motsats till Pierre Schori, att man inte kan resa hinder mot att tyska folket får återförenas. Det är en naturlig process. Efter samtal med CDU:s partisekreterare vet jag också att man i Bonn är beredd att gå mycket långt för att undvika den oro som man på vissa håll i Europa känner inför ett på sikt starkare Tyskland. På sikt kommer vi också att få räkna med att flera av de centraleuropeiska länderna kommer att söka medlemskap i EG. Det kommer ytterligare att markera Sveriges ställning som randstat, om ingenting görs i EG-frågan. Baltikum är, som har sagts här i dag, ett alldeles speciellt problem. Under den baltiska frihetstiden beskrevs unionen med vårt land i läroböckerna som den gyllene svenska tiden. Det är faktiskt ett förtroende som förpliktigar. Vi har ett stort ansvar gentemot Baltikum och en alldeles speciell skuld sedan baltutlämningarna och efter erkännandet av Sovjets överhöghet. Vårt ansvar gäller hela Baltikum. I det fallet var faktiskt moderaterna tidigast vakna. Vi krävde tidigt konsulär närvaro i Vilnius och sändningar även på litauiska långt innan man hos regeringspartiet hade upptäckt att Litauens sak i hög grad var vår på samma sätt som Estlands och Lettlands. Vårt engagemang för de baltiska länderna bör också framför allt handla om kunskapsöverföring. Det gäller att ge kunskap i fråga om marknadsekonomi, om företagstradition, om demokratifrågan. När det gäller erkännandefrågan kommer vi snart att få en ny debatt här i kammaren. Men det finns många sätt att visa vårt engagemang för frihet och demokrati för de baltiska folken. Det skall stå fullständigt klart att vi helhjärtat stödjer den fredliga frigörelseprocess som pågår. Jag delar den uppfattning som många har fört fram, att vi har varit för lågmälda. Ett led i stödet till Baltikum bör också vara att skapa en historieskrivning om Baltikum och dess relationer till Sverige och omvärlden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 7. Sedan vill jag något kommentera det Evert Svensson sade. I årets budgetproposition kan man med all tydlighet se att den tredje vägens ekonomiska politik fullständigt har försvunnit. Det är bra för Sverige, för tillväxten i Sverige har varit sämre än i hela Västeuropa, trots en strålande högkonjunktur. Nyckelfrågan här är om inte de centraleuropeiska folken kan anförtros att själva välja sin väg. Efter rader av pekpinnar kom Evert Svensson, möjligen till sin egen förvåning, fram till att det faktiskt bör vara på det sättet. Den sociala välfärden i Västeuropa är inte dålig. Den är på många områden annorlunda. Men jag vill liksom Anita Gradin hävda att den ofta är bättre. Men det är naturligtvis roligt för Evert Svensson att han har hittat en faktor där Sverige fortfarande är i världstopp. De är inte så många numera.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 16 behandlas bilaga 16 till budgetpropositionen 1990. Betänkandet gäller vissa avfallsfrågor med förslag till ändringar i renhållningslagen och lagen om kemiska produkter. I anslutning härtill har utskottet behandlat inte mindre än 224 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 1989 och 1990. Utskottet har tillstyrkt de i propositionen redovisade förslagen till lagändringar och har också godkänt riktlinjerna för det fortsatta arbetet med förbättrad överblick samt kontroll av avfallshanteringen. I övrigt har regeringen fått igenom propositionsförslagen kring bättre produktkontroll, källsortering, vissa åtgärder på förpackningsområdet, slamhantering, betydelsen av internationellt samarbete inom avfallsområdet, produktkontrollfrågor m.m. Utskottet har emellertid tillstyrkt två motionsyrkanden från socialdemokrater och vpk, att samhällets andel av aktierna i SAKAB även i fortsättningen skall uppgå till minst 51 70. Propositionens förslag frångicks alltså vid utskottsbehandlingen. Det finns anledning att beklaga detta. Inser inte majoritetssidan att man härigenom kan äventyra det positiva engagemang som berört näringsliv hittills varit besjälat av då det gäller satsningar för att ta hand om det svåraste och farligaste avfallet vi har i landet. Betänkandet är till sin utformning resultatet av ett något annorlunda arbetssätt som nu prövats i utskottet. Vi har här ett överskådligt betänkande med färre reservationer, vilka tar upp mera principiella ståndpunkter. Däremot har oppositionspartierna på övriga punkter preciserat sig i ganska omfattande särskilda yttranden. Jag övergår härmed till de moderata reservationer som fogats till betänkandet. Reservation 4 gäller uppgiftsskyldigheten i renhållningslagen. Den föreslagna uppgiftsskyldigheten innebär att den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som ger upphov till avfall skall lämna kommunen de uppgifter som behövs för kommunens renhållningsordning. I likhet med vad som anförs i vår motion Jo868 anser vi att det fordras ökade kunskaper om avfallssituationen och att en inventering av de förekommande problemen bör göras. De föreslagna förändringarna i 22 § renhållningslagen ger kommunerna möjlighet att inhämta erforderliga uppgifter i detta sammanhang. Vi anser därför att detta inte behöver formaliseras genom ytterligare lagstadgade krav på uppgiftsskyldighet i enlighet med förslaget till ändring i 9§ renhållningslagen. Alla inblandade intressenter — myndigheter, avfallsproducenter och de som svarar för bortforsling och omhändertagande av avfall — samarbetar ju redan i dag på detta område för att gemensamt söka förbättra verksamheten. I reservation nr 10 tar vi upp frågor kring källsortering. Vi kan konstatera att intresset för källsortering har ökat under de senaste åren. De flesta kän ner ett personligt ansvar på miljöområdet. Genom att källsortera sitt avfall har många människor på ett konkret sätt manifesterat sitt miljöengagemang. I propositionen föreslås att kommunerna ges rätt att föreskriva om källsortering av avfall. Målet är att allt avfall som lämnas till slutbehandling fr.o.m. 1994 skall vara sorterat i kategorier som möjliggör lämplig hantering. Det är i sammanhanget viktigt att betona att det sorterade avfallet måste omhändertas på ett godtagbart sätt. För att uppnå att förbränning och deponering av osorterat avfall i allt väsentligt skall ha upphört vid utgången av 1993 fordras betydande insatser. En fungerande källsortering måste byggas upp. Detta innebär ökade arbetsinsatser, nya investeringar och ökade kostnader. Avsättningsmöjligheter bör dessutom finnas för det sorterade avfallet. Vi anser att kommunerna inte får föreskriva om källsortering på ett sådant sätt att utveckling av nya behandlingsmetoder på avfallsområdet förhindras. Det är nu en uppenbar risk att så sker. Föreskrifterna måste därför utarbetas i samarbete med exempelvis företag som är specialiserade på att hantera och omhänderta avfall. Källsorteringen måste i första hand syfta till en mer miljövänlig avfallshantering. Kommunen bör också premiera dem som tar hand om sitt avfall på ett miljövänligt sätt. Förbättringar skulle kunna uppnås genom ekonomiska stimulanser exempelvis i form av nedsatta sophämtningsavgifter i stället för tvingande regler. Vi vill ge regeringen detta till känna. Reservation nr 22 gäller utvidgat kommunalt ansvar för avfallshanteringen. I propositionen föreslås att regeringen eller myndighet skall ha möjlighet att föreskriva att kommunerna skall ansvara för hantering av annat avfall än hushållsavfall. Kommuner som så önskar kan frivilligt utvidga sitt ansvar för avfallshanteringen. Vi har också tagit upp det i motion Jo868. Vi menar att den som producerat avfallet även har ett ansvar för att avfallet tas om hand på ett miljöoch säkerhetsmässigt sätt. Producenten har givetvis även ett kostnadsansvar. Myndigheterna skall tillse att avfallsproducenterna sköter sina åtaganden på ett godtagbart sätt. I de fall där avfallsproducenten visar ett bristande ansvar bör myndigheten givetvis kunna ingripa. Kommunen bör även tillse att miljömässigt godtagbara metoder för avfallshantering finns att tillgå. Vi vill inte medverka till att det utvecklas ett kommunalt bortforslingsmonopol. Därför anser vi inte att kommunen skall vara skyldig att se till att avfallet slutligt omhändertas. Däremot skall kommunen övervaka att avfallet forslas bort och att det slutgiltigt omhändertas på ett betryggande sätt. Ett kommunalt avfallsmonopol skulle vara negativt på många sätt. Utvecklingen av nya metoder t.ex. för hantering och omhändertagande kan hotas. Den kommunala kompentensen är inte lika väl utvecklad inom alla kommuner. Avfallsproducenterna — i det här fallet företagen — kan spela en aktiv roll bara om de får möjlighet att under ansvar hantera sitt eget avfall. De måste då ha möjlighet att välja vem som skall ta hand om avfallet och på vilket sätt detta skall ske. Likaså måste de företag som är beredda att verka inom avfallsområdet ha möjlighet att genom direktkontakter med sina avfallsproducenter påverka dessa i deras val av hanteringsteknik, material, etc. Det är inte kommunen som har de bästa förutsättningarna att hantera industrins avfall. Det har industrin själv, men då måste industrin också få möjlighet att göra det. Dessutom måste ett ökat ansvar för kommunerna följas av ökade möjligheter för kommunen att driva verksamheten enligt egna önskemål. Om kommunen får ett ökat kontrolloch tillsynsansvar på avfallsområdet kan det vara till nackdel, om kommunen driver avfallsanläggningar i egen regi. Kommunens roll måste, menar vi, vara klar. Kommunens roll som tillsynsmyndighet måste ovillkorligen hållas åtskild från dess roll som entreprenör och renhållare på avfallsområdet. Enligt vår mening skall inte av ekonomiska skäl kommunen kunna styra över avfall till egna anläggningar. För att värna om rättssäkerheten krävs att de intresseavvägningar som görs av kommunen kan överprövas i lämplig ordning. Kommunerna arbetar under vitt skilda förutsättningar. I vissa kommuner finns exempelvis stora industrier som producerar stora mängder avfall. Dessa företag har ofta byggt upp en väl utvecklad kompetens på avfallsområdet. Kommunerna har ofta god kännedom om verksamheten inklusive företagens avfallssituation. I andra kommuner kan det finnas många mindre företag vilkas verksamhet också ger upphov till avfall. Kunskapen om detta avfall är på många håll dock bristfällig. De avfallsproducerande företag som själva tar hand om sitt avfall omhändertar i många fall även avfall från andra företag. Denna verksamhet bör självfallet tillåtas men under förutsättning att den uppfyller högt ställda miljökrav. Kommunen skall tillse att så sker. Ett utökat kommunalt verkställighetsansvar skulle inte lösa några problem. Däremot skulle kommunen genom en mer aktiv tillsyn kunna uppnå betydande förbättringar. Kommunen skall endast övervaka att avfallet forslas bort och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. I fall av bristande fullgörelse bör kommunen ha rätt att föreskriva att avfallet skall forslas bort genom kommunens försorg och att avfallet slutgiltigt omhändertas. Vi vill ge regeringen detta till känna. Reservation nr 25 gäller avgiftsuttaget enligt renhållningslagen. I propositionen föreslås att avgifterna skall inkludera kapital-, driftoch planeringskostnader. En ineffektiv och dåligt anpassad organisation kan resultera i ökade kostnader. I synnerhet då verksamheten inte är konkurrensutsatt finns en risk för ökade administrativa kostnader. Det är därför mycket tveksamt om även planeringskostnader bör ingå då avgiften beräknas. Avfallsplaneringen är en övergripande kommunal angelägenhet, tycker vi, och den bör därför inte finansieras via avgifterna. Vi vill ge regeringen också detta till känna. När det gäller SAKAB har utskottet såsom jag nyss sade tillstyrkt två motionsyrkanden, som innebär att man bevarar den samhälleliga majoriteten när det gäller ägandet i SAKAB. Vi anser att det är olyckligt. Det hade varit bättre att följa förslaget i propositionen. Det gör vi därför att vi har en bestämd känsla av att de enskilda krafter som jobbar inom avfallsområdet, speciellt när det gäller det svåra avfallet, efter detta inte kommer att ha samma engagemang för att bistå med nya rön och idéer som man hittills haft. Vi anser att detta är mycket olyckligt, för det gäller just det besvärliga, det farliga avfallet. Då hade det varit klokt att utnyttja de krafter och det engemang som dessa företag hittills har känt. Det finns alltså risk för att detta äventyras. Jag är övertygad om att det finns anledning att återkomma i dessa frågor framöver, om vi skall kunna bevara detta engagemang från företagens sida. Herr talman! När det gäller de övriga punkter som vi moderater speciellt har betonat, har vi i det särskilda yttrandet framhållit våra ståndpunkter. Vid en normal behandling hade dessa punkter också varit föremål för reservationer, men vi har nöjt oss med att klarlägga våra ståndpunkter i detta omfattande särskilda yttrande. Det gäller allmänna principer och mål i avfallshanteringen, det gäller definitioner av begreppet avfall, det gäller den långsiktiga strategin för en effektiv avfallshantering, det gäller kunskapsunderlaget och kunskapsuppbyggnaden på området som vi anser är mycket viktig. Det gäller också producentens ansvar, det gäller den preciserade uppgiftsskyldigheten, det gäller substitutionsprincipen — alltså det viktiga i att när det finns ett ämne som är mindre farligt skall det vara förbjudet att använda det tidigare använda farligare ämnet. Det gäller även gränsvärden för utsläpp vid sopförbränning, och det gäller de ekonomiska styrmedlen på förpackningsområdet, det gäller dispenser från renhållningslagen. Det gäller också kommunernas avfallsplanering och sist men inte minst gäller det rätten att ta hand om hushållsavfall. Detta finns som sagt i det särskilda yttrandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som undertecknats av moderater.

Herr talman! Regeringen har behandlat avfallsfrågorna med stor senfärdighet. Den så omskrivna miljöpropositionen 1988 saknade märkligt nog i stort sett förslag på området. För detta har vi i folkpartiet under lång tid med rätta kritiserat regeringen. En samlad avfallsproposition har sedan utlovats under flera år. Rubriken för dagens debatt är Vissa avfallsfrågor. Detta är nog så träffande, för här saknas mycket. Regeringen har försuttit tiden att lämna en samlad och heltäckande proposition om avfallsfrågorna. Tyvärr är det så. Detta illustreras också tydligt av att det regeringsförslag som vi nu behandlar lämnar få konkreta ställningstaganden att ta fasta på. En målbeskrivning som inte är heltäckande mynnar ut i att flera angelägna frågeställningar överlämnas till fortsätta beredningar i regeringskansliet. Varför hakar det alltid upp sig så förfärligt i regeringsarbetet så fort miljöfrågorna skall avgöras? Denna regeringens senfärdighetsmodell för avfallsfrågorna är mycket otillfredsställande från miljösynpunkt. Nu får inte tid längre förspillas för att komma till rätta med avfallsproblemet. Staten måste formulera tydliga mål för miljöskyddet på avfallsområdet. För det miljöfarliga avfallet måste målet utgå från vad naturen tål. För att påskynda utvecklingen mot slutna system och återvinning bör lagstiftningen kompletteras med krav på återvinning. Återvinningen bör styras av ekonomiska ramar. Varsamhet måste iakttas vid utnyttjande av naturtillgångar. Allmänhetens miljömedvetande och engagemang för hanteringen av avfall måste i större utsträckning tas tillvara. Initiativ och utvecklingsmöjligheter måste tas till vara. Ett övergripande ansvar för planering är en uppgift för staten. Men — och det anser vi i folkpartiet som mycket viktigt — enskilda initiativ skall också främjas. Likaså skall konkurrens mellan olika företag inom avfallsområdet främjas. Vi i folkpartiet har som bekant förordat ett återinförande av ett särskilt budgetanslag för utveckling av ny miljöteknik. Utbildningen på avfallsområdet måste förbättras. I dag saknas nästan helt utbildning i högskolesystemet inom avfallsområdet. Ekonomiska styrmedel och pantsystem måste användas för att uppnå uppsatta mål. Här saknas återigen väldigt mycket i regeringens förslag och det som senare den socialdemokratiska majoriteten i kammaren kommer att ställa sig bakom. Miljömärkning har vi förordat under många år, till vår förvåning under lång tid med socialdemokratiskt motstånd. Inventering av nedlagda deponier måste följas av konkreta skyddsåtgärder. Ett säkerställande program måste upprättas för det miljöfarliga avfallet. Nå, är det då inte så att allt detta och litet till skall komma att förverkligas genom regeringens förslag? Tyvärr är det inte så. Förhoppningar fanns väl hos den icke desillusionerade. Men socialdemokraternas inställning är en besvikelse för miljöarbetet i Sverige. Många av de förslag som läggs fram är tandlösa. Alltför många förslag saknas. Trots att tiden har förrunnit nödgas vi konstatera behovet av en parlamentarisk utredning för att få bättre underlag än det som regeringen har presterat och ett helhetsgrepp på lagstiftning om återvinning, inskrivning i lagstiftningen om producentens ansvar och andra angelägna reformer. För inte har regeringen formulerat särskilt tydliga mål som utgår från vad naturen tål! Och inte har regeringen kommit med förslag om någon återvinningslag! Och inte tittar socialdemokratin åt vad de frivilliga ideella organisationerna kan vara med och hjälpa till att informera om. I stället för att ta allmänhetens miljömedvetande och engagemang till vara gör socialdemokratin tvärtom. Man är fast i den förlegade synen att myndighetsapparaten sköter allt och bäst. Regeringens ovana vid marknadsekonomiska samband avspeglar sig i otillräckliga förslag om ekonomiska styrmedel när det gäller förpackningsområdet. Inte sträcker sig förslaget över avfallsområdet i stort. Inte kommer det några konkreta förslag om materialbalanser. Herr talman! Samma amatörism när det gäller marknadsekonomins elementa präglar också socialdemokratins egen interna splittring i fråga om ägarförhållandena i SAKAB. Regeringen samlar sig till slut till ett förslag om att äntligen bryta statlig ägarmajoritet. Men då ser socialdemokraterna chansen att i riksdagen med kommunistisk hjälp köra över dessa marknadsekonomiska vinkar från finansdepartementet och går emot sin egen regering. Vad skall man tro? Tja, inte att det blir lätt att locka in bara litet privatkapital som något slags gisslan och en ren finansieringsmanöver. Säg, Grethe Lundblad, varför är den socialdemokratiska regeringens förslag helt plötsligt så helt oanvändbart att det skall röstas ned av er själva? Varför vill inte socialdemokraterna uppdra åt regeringen att komma med ett förslag till avvecklingsplan för hälsooch miljöfarliga ämnen — åtminstone till den miljöproposition som regeringen skall försöka få fram till nästa år? Utgår socialdemokraterna redan nu från att regeringen inte skall kunna ena sig om en sådan miljöåtgärd ens inom ett år? Visst är det egendomligt att regeringen tar så lätt på riksdagens beslut så fort de går socialdemokraterna emot. Riksdagen har begärt förslag till pantsystem för batterier, men inte redovisar regeringen något sådant. Nej då! Men, all right, samtidigt som regeringen och socialdemokraterna förtjänar stark kritik för hanteringen av avfallsfrågorna får vi väl dela ut en liten blåklint också. Regeringen biträder äntligen folkpartiets mångåriga förslag om totalavveckling av PCB. Men det är klart, handslag med hedersord av miljöminister Birgitta Dahl fick Bengt Westerberg som bekant närmast tvinga fram som ett heligt nyårslöfte i ett direktsänt TV-program. Fast det var ju förra nyårsfirandet, förstås! Herr talman! Det finns fortfarande mycket att efterlysa när det gäller regeringens förslag om avfallsfrågorna. Det finns tyvärr inte mycket till kraft bakom socialdemokraternas grupp här i riksdagen när det gäller att pusha på och dra fram dessa frågor. Lång tid har förrunnit alldeles i onödan. Vi förespeglas en ny proposition om ett år. Det verkar inte ens som om man kommer att ta särskilt ordentliga grepp i den här frågan då heller, i vart fall vill inte socialdemokraterna här i kammaren vara med om att försöka få detta till stånd. Det är en besvikelse för miljöarbetet i Sverige. De steg som vi nu tar genom de beslut som vi kommer att fatta på grundval av detta betänkande är tyvärr för små steg och för få steg. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 7, 24, 26 och 30, och i övrigt hänvisar jag till folkpartiets särskilda yttrande i dessa frågor.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar handlar om avfall, men det är för den skull inga skitfrågor, utan det är mycket viktiga frågor. De handlar om att vi skall få produkter som inte förstör vår miljö och vår omgivning. De handlar om att vi skall se till att vi använder våra naturresurser på ett så varsamt och riktigt sätt som möjligt, så att de räcker även till kommande generationer. Och de handlar om att vi skall få produkter som inte påverkar miljön så negativt som mycket i dag gör, så att miljön skall fungera bättre. Det handlar helt enkelt om att avfallshanteringen skall bli bättre. Länge har man bara deponerat soporna. Bara man blev av med soporna så var det all right. Sedan blev det på modet att man skulle bränna soporna. Men eftersom det i dessa sopor fanns ämnen som inte var så bra, var det inte heller nyttigt för oss själva och omgivningen utan ledde till farliga utsläpp. Då började man fundera över om det inte vore vettigt att sortera soporna. Man har nu kommit en bit på väg, men inte särskilt långt, i detta sammanhang. Centerpartiet började för ganska länge sedan att dra upp riktlinjer för en ny strategi på detta område, nämligen att det inte bara är fråga om att ta hand om detta avfall, dessa sopor, utan att vi måste inrikta oss på att minska mängden sopor, eftersom mängden i sig är ett problem. Men naturligtvis måste vi även se till att de kemiska ämnen, och över huvud taget de material som vi använder, går att återanvända eller går att använda för t.ex. kompostering. Vi har, som Anders Castberger sade, väntat länge på denna proposition. En utredning tillsattes, och den lade fram en del förslag. Vi har vid flera tillfällen fått löften från miljöministern om att en proposition skulle läggas fram. När en proposition så småningom lades fram var det inget tvivel om att det i denna lämnas ganska stora luckor och att den ger upphov till stora funderingar om hur detta skall ske. Regeringen vill fundera mer på vissa saker. Egentligen borde regeringen ha funderat färdigt, eftersom den har tagit så lång tid på sig, och lagt fram ett klart förslag. Det hade varit rimligt, och det var vad vi hade hoppats, men tyvärr blev det inte så. Det visar en viss oföretagsamhet från regeringen. Jag tror nämligen inte att det är fråga om ovilja, i så fall är det värre. Det kanske också är ett litet mått av taktik. När vi diskuterade miljöbudgeten för en tid sedan sade Grethe Lundblad att denna budget som ett slag mellanårsbudget får anses vara acceptabel. Det är kanske på samma sätt med detta förslag, att det är något slags mellanårsprodukt, eftersom vi har val 1991, och regeringen då skall lägga fram alla de förslag som den tidigare inte har lämnat för att på det sättet försöka verka handlingskraftig inför valet. Det kan kanske vara en taktik, men den är inte särskilt snygg, och den är inte heller särskilt bra för miljön. Miljön måste ju gå före. Jag saknar även en strategi i denna proposition för hur detta skall gå till, och jag saknar de styrmedel som skulle behövas för att man skulle få utvecklingen att vända i rätt riktning. Detta sker nämligen inte av sig självt. Vi måste stimulera människor och påverka dem. Vi måste även påverka och stimulera företag så att de utvecklar dessa nya produkter för att utvecklingen skall gå i den riktning som vi vill. Vi har tagit upp mycket av detta i vår motion, nämligen att vi måste få dessa styrmedel och dessa regler så att vi är mer rädda om de naturresurser som vi har, de ändliga resurser som finns och som tar slut förr eller senare. Vi måste i ökad utsträckning övergå till att använda förnyelsebara produkter där det finns stora möjligheter och där det sker en utveckling och en vilja att skapa dessa förutsättningar. Inte minst när jordbruket skall omdanas kommer det där att kunna skapas oerhört fina förutsättningar för att i de flesta kemiska material nyttja förnyelsebara produkter, sådana som inte är främmande för naturen utan som kan ingå i ett kretslopp, vilket är viktigt i detta sammanhang. Förpackningarna är i detta sammanhang en symbolfråga. Men det är också en viktig fråga eftersom det handlar om så stora mängder och om förpackningar som ofta är onödiga. Vi måste ha en sådan vilja och strategi att vi åstadkommer fler returförpackningar. Och i den mån vi inte använder returförpackningar måste materialet vara möjligt att återanvända, ett material som inte förstör miljön. Industriavfallet är ett område där mycket litet har gjorts. Men där finns det mycket stora resurser att ta till vara just genom sortering och återanvändning och även för energiproduktion. Vi vet ju att en stor del av detta skulle kunna användas för uppvärmning för att få energi. Man har räknat med att 10-15 TWh skulle kunna tas från detta material. Det omfattar nämligen i stor utsträckning just trä och andra produkter som är lämpliga att elda. Detta handlar alltså om en vilja och en strategi att minska mängden avfall, att inte använda fler förpackningar och engångsmaterial än som är alldeles nödvändigt. På det sättet minskar vi mängden avfall, vilket är oerhört viktigt. Men vi måste också minska farligheten. Och i detta sammanhang kommer alla kemikalier som används in i bilden. Man kan dela upp dessa kemikalier i tre kategorier. Den första är naturfrämmande kemikalier. Det är sådant som naturen inte känner, syntetiska gifter av olika slag. Dioxin är ett exempel, men det finns många fler. Det är fråga om kemikalier som vi inte får släppa ut i naturen. De produkter som alstrar dessa gifter måste vi förändra så att de inte gör det. I annat fall skall de inte användas. Den andra kategorin innehåller tungmetaller. Tungmetaller finns i naturen men i ganska begränsad omfattning. Och vi får alltså se till att tungmetallerna inte ökar. Batterier, som Anders Castberger nämnde, är ett exempel. Andra exempel är kadmium, kvicksilver och andra ämnen. Vi måste alltså se till att tungmetallerna finns på en så låg nivå att de förekomster som finns i naturen inte ökar. Det är speciellt allvarligt eftersom även försurningen gör att dessa blir mer tillgängliga. Den tredje kategorin är omsättbara i naturen, t.ex. fosfater, kväve m.m. De är naturliga, men när det blir för mycket av dem är de skadliga. Vi måste alltså se till att tillförseln till naturen håller sig inom de ramar som naturen kan hantera. Detta måste vara viktigt i detta sammanhang, och det måste finnas med i strategin. Därför måste det ske en genomgång, så att man får bort de ämnen som inte passar in och som kan skapa obalans i detta avseende. Vi hade hoppats och trott att detta skulle finnas med i denna proposition, och det borde ha varit det. Men nu tänker regeringen återkomma i denna fråga, vilket vi inte anser är acceptabelt. Här behöver vi alltså ha materialbalanser i företagen för att kunna se vart olika ämnen försvinner. Det måste finnas någon miljöansvarig på företagen som hanterar frågan. Vi ställer krav på företagen för att de inte får släppa ut för mycket vare sig i vattnet eller i luften. Men allt det som går ut genom fabriksportarna till oss som konsumenter ser vi till att det kommer ut i naturen. Det är också ett problem som vi måste tackla. Som konsumenter kan vi bara ta hänsyn till detta om vi får en korrekt information om de produkter som vi köper. Nu skall vi ju ha en frivillig miljömärkning. Vi har från centerpartiets sida haft synpunkter på hur den skall se ut. Det har vi diskuterat i annat sammanhang. Vi anser att det måste vara en bedömning av hela produktionskedjan av en produkt för att man skall kunna bedöma om den är värdig att ha denna miljömärkning eller inte. Därför måste vi ha en väl sammansatt grupp som bestämmer hur kraven skall formuleras. Vi vill ha en innehållsförteckning även på andra produkter som inte har miljömärkning så att konsumenten har möjlighet att bedöma vad produkterna innehåller för någonting och på det sättet hjälpa till i miljöarbetet. Om vi lyckas med allt detta, kan vi återanvända väldigt mycket. Stora mängder kan återanvändas. Vi kan också förbränna en hel del saker som det är naturligt att förbränna och på det sättet få energi. Det som återstår kan vi kompostera och få ut som ett jordförbättringsmaterial. Vi kan t.o.m. åstadkomma biogasjäsning och få ut gas som vi kan använda i vår energiförsörjning. På det sättet kan vi klara en miljömässigt riktig avfallshantering. Men det krävs betydligt mer än vad som föreslås i propositionen. Vi har krävt att vi skall ha en lagstiftning på avfallsområdet för att kunna uppnå målen. Här kommer kommunens ansvar in i bilden. Kommunen har i dag ansvar för hushållssoporna och föreslås här också få ett liknande ansvar när det gäller industriavfall. Det tycker vi är fel. Det måste vara riktigt att industrierna, som ”producerar” detta avfall genom sin produktion också har ansvar för att hantera detta på ett riktigt sätt. De har de bästa förutsättningarna att göra det. Naturligtvis skall kommunen ha ett tillsynsansvar på denna punkt likaväl som på andra punkter där vi har lagstiftning som vi skall följa på miljöområdet. Företagen skall ha den uppgiften att de skall presentera en avfallsplanering för kommunen då de känner till vad som finns ute i företagen. Det skall vara deras uppgift att ta hand om avfallet och inte som i dag deponera det. Kommunen har också ett annat ansvar, och det gäller vid upphandling. Upphandling av produkter skall kommunerna göra med utgångspunkt i miljöhänsyn. Därför vill vi att upphandlingsförordningen skall ändras på ett sådant sätt att kommunerna har rätt och kanske t.o.m. skyldighet att ta hänsyn till detta och inte köpa en ur miljösynpunkt dålig vara därför att den råkar vara billigare. Detta är naturligtvis ofta fallet. Men följer man upphandlingsförordningen helt strikt blir det fallet. Här måste en ändring till stånd. Rötslam är också en besvärlig fråga. Här tycker vi inte att regeringens förslag är tillräckligt långtgående. Vi anser det inte försvarbart att använda rötslam på åkerjord där vi skall producera livsmedel, om det inte finns garantier för att det är fritt från farliga ämnen som vi inte skall ha i vår mat. Där har vi reserverat oss. Inte förrän vi har fått sådana garantier skall rötslam få användas på åkerjord. Då är det naturligt att göra det, för naturligtvis skall det så långt det är möjligt återföras till naturen. Det finns en rad andra punkter som jag skulle vilja gå in på. Som andra här har sagt har vi försökt att inte få långt över 100 reservationer till betänkandet, vilket kunde ha blivit fallet. I stället har vi i särskilda yrkanden beskrivit huvuddelen av våra synpunkter. Men de är inte mindre viktiga för det. Herr talman! Slutligen skulle jag vilja yrka bifall till våra reservationer 7, 16, 20, 23 och 27.

Herr talman! Vpk har i motioner rörande avfallshanteringen framfört en lång rad förslag som vi menar på ett bättre sätt än regeringens proposition leder till ett minskat avfall och minskade problem. Det har vid utskottsbehandlingen visat sig att det inte finns majoritet för dessa förslag. Vpk har avstått från att reservera sig till förmån för alla vpk:s yrkanden. Det beror på, som tidigare talare här sade, att jordbruksutskottet med detta betänkande provar på ett nytt arbetssätt. Syftet är att uppnå ett mer överskådligt betänkande samt en förenklad hantering i kammaren. Vi i vpk har därför reserverat oss till förmån för mer principiella yrkanden som vi funnit det särskilt angeläget att markera. Herr talman! Varje svensk producerar 310 kg avfall per år. Volymen på hushållsavfallet har ökat med 5 000 90 sedan början av 50-talet. Många soptippar är nu fulla, och deras koncessionstillstånd går ut inom de närmaste åren. Sopförbränningen har negativa miljökonsekvenser. För att komma till rätta med avfallsproblemen krävs att produktion, konsumtion och återvinning kännetecknas av ett förlopp där energioch materialförlusterna minimeras. Det krävs också att de materialförluster, dvs. avfall, som ändå uppstår har en så låg inverkan på naturen att miljön och människorna inte skadas. Globalt sett förbrukar den rika delen av världen det mesta av jordens tillgångar. Vi gör det på ett sådant sätt att vi ödelägger naturen och därmed de kommande generationernas livsmiljöer. För att komma till rätta med de grundläggande miljöproblemen, till vilka det växande avfallsberget hör, måste vi i grunden förändra vår produktion och konsumtion. En rättvis fördelning mellan världens folk och mellan fattiga och rika måste komma till stånd. Det förutsätter en förändrad maktbalans. Resursbevarande, med natur och råvaror varsamma produktionssystem, måste etableras. Vpk har i en motion angående miljöfarligt avfall konstaterat att förändringar av samhällets produktionssystem har lett till att en allt större och växande del av avfallet är miljöfarligt. Miljöfarligt avfall kallas det avfall som kan ge skador eller innebär risk för människor eller miljö. Många ämnen som vi producerar i dag är extremt miljöfarliga. De lagras i levande vävnader och koncentreras för varje steg i näringskedjorna. Den art som är sist i näringskedjan får då i sig de högsta halterna av de skadliga substanserna. Exempel på detta är rovfåglar, sälar och inte minst människor. När dessa uppvisar tecken på skador av miljögifter är det en tydlig signal på att något är galet. Klassiska exempel på ämnen som har uppmärksammats och som det fortfarande är problem med är kvicksilver, bly och PCB. Under senare år har insikten ökat om att avfallet inte kan klumpas ihop och behandlas på ett sätt. Avfallshanteringen måste bli mer mångsidig och anpassad till innehållet i avfallet. En annan sak, som även Lennart Brunander har tagit upp, är frågan om förpackningarna. Det här är en symbolfråga. Men en fjärdedel av hushållsavfallet utgörs faktiskt av förpackningar. Ett sätt att minska sopvolymen är att inte producera så mycket förpackningar. Onödiga förpackningar skall undvikas. Om en vara inte kräver dubbla förpackningar och producenterna ändå använder detta system, bör producenterna åläggas en straffavgift. Förpackningar som ej kan återanvändas skall kunna återvinnas på ett miljöoch energimässigt acceptabelt sätt. Den nya dryckesbacken t.ex., som innehåller bly, borde ha varit för dyr att tillverka. Det skulle alltså ha varit kommersiellt omöjligt att tillverka den. Vi anser också att förpackningar skall beskattas i förhållande till energiåtgång, till miljöpåverkan och till nyttan med dem. Det förekommer exempelvis många olika sorters plaster. Men det finns så gott som inget fungerande retursystem. De negativa miljöeffekterna är dessutom stora. I syfte att komma bort från denna omfattande och miljöskadliga hantering är det nödvändigt att studera detta ordentligt i en utredning. Plastförpackningar som ej kan återvinnas och plastförpackningar som är skadliga för miljön bör förbjudas. En annan fråga som vi har tagit upp och som vi tycker är grundläggande när det gäller avfall är källsorteringen. Genom källsortering är det möjligt att återvinna en stor del av hushållsavfallet och att redan i hushållen sortera speciellt miljöfarligt avfall, såsom batterier och lösningsmedel. Det startas lovvärda källsorteringsprojekt i allt fler kommuner här i landet. Dessutom föreslår regeringen att allt avfall skall källsorteras fr.o.m. 1994. Det tycker vi är ett positivt inititativ. Men för att det här skall fungera i verkligheten krävs det att byggnader, affärer m.m. anpassas till detta system. Det går inte att bygga källsorteringen på de system som finns i dag. Vi kräver därför en genomtänkt plan för källsortering. Riksdagen har tidigare bifallit en motion från vpk, där vi begär att man skall anpassa byggnormer m.m. till källsortering. Men detta har ännu inte gjorts. Vi anser också att statsbidrag bör utgå till kommunerna för att man skall kunna utveckla metoder och stimulera till en snabbare övergång till källsortering. Vidare anser vi att det i lag tydligare behöver markeras att källsortering skall vara grundprincipen vid all avfallshantering. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande. Dessutom hänvisar jag till vårt särskilda yttrande.

Herr talman! I går kväll flög jag ner från Kallax i Luleå till Arlanda. Självfallet hade jag tagit tåget om det hade varit möjligt att komma ner till Stockholm i tid. Tyvärr är det ett alltför välkänt faktum att både socialdemokratiska och borgerliga regeringar grovt har åsidosatt en nödvändig upprustning av järnvägen och byggandet av en ny ostkustbana upp till Haparanda. Det finns ingen reell valfrihet när det gäller transporterandet. Det finns inte heller någon valfrihet när det gäller att välja sopor. Det är ju så, att allt vad vi producerar slutligen blir sopor. Vad vi gör är att vi producerar och konsumerar sopor. SAS, Scandinavian Airlines System, är ju ett delägt statligt svenskt företag. Jag drack en kopp gratiste. Denna förpackning blev mig tilldelad. En sådan får man alltid när man flyger. Som ni ser är förpackningen oöppnad. Den innehåller följande: en inplastad serviett, en påse socker, en påse grädde och en plastsked. Varför har jag då tagit med mig den här förpackningen hit? Jo, jag ville visa på följande. Om man lämnar tillbaka påsen med dess oanvända innehåll, kastas den direkt bland övriga sopor. Sådant är systemet. En mild betraktelse ger vid handen att detta är sjukt. Ändå är det här bara en återspegling av de partier som står för detta system, och deras sjukdom är långt värre. Deras fanatism och religiösa tro på ekonomisk tillväxt är drivkraften och roten till det överflöd av avfall och sopor som drabbat vår värld. Och vad värre är: De har inte en tanke på att ändra sina ståndpunkter eller sin filosofi. Så länge de har möjlighet att påverka politiken fortsätter hela samhället på en väg som leder mot en situation som innebär att vi så småningom kommer att bo på sopor och begravas av sopor. De som står för detta är de företrädare som i ord bekänner sig till ekonomisk tillväxt och en fri marknadsekonomi. Marknaden är tyvärr inte fri. Den är manipulerad och styrd av monopol och kartellföretag, som visserligen agerar utifrån korrekt kortsiktiga och företagsmässigt lönsamma kalkyler. För att ha en fri marknad, där naturen och kommande generationer får möjlighet att göra sin röst hörd, måste staten genom lagar och förordningar motverka den planekonomi — den planekonomiska monopolism — som de på marknaden agerande företagen alltid har som en inneboende kraft. I morse var jag nere och bastade, och man kan ju inte undgå att se vad man ser. Här hade Sopsverige och slösarna av naturresurser och energi dykt upp igen. Jag har tagit med mig hit dessa två burkar. Här ser vi ett välkänt märke. Det är en produkt som sprids över hela världen och som innehåller kvalificerat sockerblandat nonsens. Den här andra burken är en ölburk. Vi pratar här i riksdagen om sopor, avfall och återvinning. Men, herr talman, jag kan inte ens drömma om att medvetenheten hos riksdagens ledamöter och anställda är så liten att man kastar burkar i stället för att lämna dem i retur. Jag begriper därför inte varifrån dessa burkar kommer. Hur som helst — det måste vara någons sämre och lata jag som slunkit in och fått någon att kasta en hop tomma aluminiumburkar i plastsoppåsen vid bastun. Det här är symptomatiskt och visar på anpassningen till den allmänt rådande samhällsfilosofi som ledande partier förfäktar i detta land. Såvitt jag förstår är det bara miljöpartiet och vpk — eventuellt gäller det också centern — som vill få bort detta grova slöseri från marknaden. Socialdemokraterna Kent Carlsson och Anneli Hulthén är dock inne på samma linje som vi, men tydligen inte partiet som sådant. Det är typiskt för socialdemokratin. Moderater, folkpartister och merparten av socialdemokraterna — även här gäller det eventuellt också centern — tillhör dem som räknar konstigt och svårförståeligt. Målet är ju att få en returåtervinningsandel om 90 96 när det gäller onödiga förpackningar. Vad innebär detta egentligen? I frågan om aluminiumburken var det 82,2 0 år 1989 som återvanns och det innebär att 100 miljoner burkar per år hamnar i avfallet eller i naturen. En 90-procentig återvinningsgrad innebär inte att 90 70 återvinns och återcirkuleras. Har man önskemålet att 9090 skall återcirkulera innebär det nämligen i praktiken att man vill att allt, herr talman, skall hamna i naturen eller i soporna. Jag vill betona att filosofin är denna, att allt skall hamna i soporna och slösas i form av sopor, för att så småningom spridas ut i naturen. Denna filosofi stöds av socialdemokraterna, moderaterna och folkpartisterna. 90 20 innebär bara en tidsförskjutning. Av de ursprungliga burkarna finns efter ett år 90 96 kvar, efter två år 81 96, efter tre år 73 7, efter fyra år 66 I, efter fem år 59 20, efter sex år 53 Ze, efter sju år 48 I, efter åtta år 43 90, efter nio år 39 90, efter tio år 35 Jo osv. Detta fuliständigt absurda tänkande stöds av Sveriges tre största partier, om jag har förstått saken rätt. Är det någon i detta land som undrar varför vi har ett sopberg som svämmar över alla bräddar? Varför inte i stället använda returglaset, som har en återvinningsgrad på nära 99 90? Samma totala brist på logik och totala brist på förnuft och förstånd kännetecknar utskottsmajoritetens syn på kvicksilvret i batterier och i lysrör. De alkaliska batterierna, som betecknas som miljöfarliga och som när de har stoppats i batteriholkar och soppåsar för batterier sorteras av kommunernas renhållningspersonal innehåller och ger ca 80 kg restkvicksilver per år. Knappcellsbatterierna, som också klassificeras som miljöfarliga, innehåller och ger 270 kg kvicksilver per år. Brunstensbatterierna, som säljs i stora mängder läggs på tippen eller bränns upp, innehåller 400 kg restkvicksilver. Dem vill man inte sortera ut eller ta hand om. Kasserade lysrör innehåller och ger närmare 500 kg kvicksilver per år. Inte heller här finner man det påkallat att komma med någon tvingande lagstiftning, trots att återvinningssystem finns och att huvuddelen av lysrören — mellan 80 och 90 76 — kommer från ett begränsat antal avnämare, nämligen kontor och industrier. Dessutom sorteras lysrör i allt fler kommuner av renhållningspersonalen av arbetsmiljöskäl; man vill inte bli skadad av glaset. Hushållen uppmanas därför att lägga lysrören separat i sopsäckar eller lämna dem på miljöstationer. Trots att den dyra manuella sorteringen är gjord skickas inte lysrören till återvinning, och det beror på att det inte finns tillräckliga direktiv från riksdagen. I min egen hemkommun, Piteå kommun, läggs de kasserade lysrören i en speciell grop för saneringsasbest, och på så sätt har all återvinning omöjliggjorts. Det är säkert inte något undantag för min kommun. Ni som har utgjort utskottsmajoriteten måste komma tillbaka till verkligheten och sluta att sitta och flumma över tillväxtproblematiken, sluta att vänta på att den manipulerade marknadsekonomin skall självkorrigera sig när slutet närmar sig. Förr trodde en del att man inte behövde källsortera alls. En del — kanske de flesta av riksdagens ledamöter — tror att man kan källsortera en del och deponera eller slutförvara resten. Det som finns för stunden och är konventionellt lönsamt att återanvända skall alltså källsorteras. Återigen är det den manipulerade marknadsekonomin och tillväxtfilosofin som gör sig gällande. Ändliga råvaror och begränsade råvaruresurser gör den filosofin synnerligen farlig, i synnerhet som den företräds av tre stora partier i detta land. Sverige är världsledande på området, och jordens befolkning kommer med det synsätt som sprids ut från detta land bara att bli fattigare och fattigare ju längre tiden framskrider. Denna filosofi och ideologi är alltså något vi måste bekämpa och försöka utrota. Angående källsortering gäller att denna är början på en återanvändning av i princip rubbet; man börjar en återcirkulation av allt. För ett par 100 år sedan kastades hushållsavfall och latrin ut på gatan. Senare kom soptunnor och vattenklosetter, och soptippar började växa medan latrinet flöt ut i åar och andra vattendrag. Skorstenarnas höjd växte. Ytterligare en tid gick, och skorstenarna fick filter och latrinet samlades i reningsanläggningar. Filtret och slammet från reningsanläggningarna lades på tipparna, som växte och växte. Och så fortsätter man i dag, år 1990. Den föreslagna lydelsen av 2 a§ i renhållningslagen är följande: Avfallshantering skall ske på ett sådant sätt att åtgärder som underlättar återanvändning och återvinning av avfallet främjas, om det behövs för att spara råvaror eller energi eller med hänsyn till miljövården. Vad är detta för en skämtparagraf? Må ni skämmas! Återvinning och återanvändning av avfallet måste och skall alltid främjas. Vi behöver alltid spara råvaror. Vi behöver alltid spara energi. Vi måste alltid ta hänsyn till miljövården. Utskottsmajoriteten menar uppenbarligen att vi ibland skall uppmanas att slösa med råvaror, att vi skall slösa med energi eller att vi ibland inte behöver ta hänsyn till miljövården. Bevare mig väl för detta tänkesätt, som representeras av tre stora partier i detta land! De sorgligt tragikomiska skämtarna fortsätter med sin förlängningslagstiftning för problemsymptomen. Kommunen har tidigare varit skyldig att tillse att det finns en behandlingsanläggning för hushållsavfall. Nu blir kommunen skyldig att se till att hushållsavfallet från kommunens invånare ”slutligt omhändertas”. Det finns inget som kan slutgiltigt omhändertas. Att låna begrepp från den radioaktiva kärnkraftsindustrins omöjliga slutförvaringslösning är löjeväckande. Hela vårt klot, hela naturens allt levande, baseras på återcirkulation och återuppbyggnad i en evig rundgång. Det här lagförslaget strider fullständigt mot naturen själv. Slutgiltigt omhändertagande är att gräva ner problemet och sedan glömma bort att det finns. Det är helt fruktansvärt att man tänker på detta sätt. Tusentals nya kemikalier och produkter som innehåller kända och okända ämnen kommer ut på marknaden varje år. Det är svårt för ett enskilt land att ha kontroll på skadeverkningarna av alla dessa varor. Det är därför nödvändigt att använda sig av väljarprincipen. Det innebär i korthet att man alltid skall göra miljörimliga val utifrån en helhetsanalys, där även framtiden tas med i beräkningen. När ett mindre miljöfarligt alternativ finns skall detta väljas. Om det i ett annat land finns förbud mot någon kemikalie eller vara måste aktsamhetsprincipen gälla. Skälet till ett förbud är givetvis att kemikalien innebär faror för hälsan eller naturen. Det som är farligt i ett land är då rimligen också farligt i Sverige. Det innebär att varor som innehåller kemikalier som är förbjudna i något land i världen av hälsooch miljöskäl inte kan få saluföras i Sverige. Det är logik, men här förespråkas något annat, nämligen ologik. Ställer man inte upp på denna princip och för in den i lag innebär det att det egna landet — i detta fall Sverige — får utomordentligt svåra och dyrbara kontrollfunktioner, som man måste försöka etablera och bygga upp. Samtidigt innebär det också att man i princip godtar och etablerar tillåtlighetsprincipen. Är en vara tillåten att produceras någonstans på detta klot skall den ockås få saluföras överallt. Med undantag av egna lagar, egen kontroll och internationella överenskommelser kommer denna princip att vara vägledande. Det är dyrbart och totalt oförnuftigt. Tillväxtsamhällets värsta sopor samlas i fabriker och anläggningar i form av miljöfarligt avfall. SAKAB, som försöker ta hand om detta avfall, vill folkpartiet och moderaterna sälja ut till privata intressenter. Socialdemokra terna och vpk vill sälja ut 49 26. Båda modellerna innebär att man accepterar att vinstintressen får råda för den typ av sopor som inte har något värde i den typ av manipulerad marknadsekonomi vi nu har. Vi får en underlig mix av styrd marknadsekonomi och styrd planekonomi, som är svåröverblickbar till sina följdverkningar. Det företag som kan åstadkomma högsta avkastning och samtidigt vara billigast på marknaden är det företag som får jobbet. Förra året slöts ett globalt avtal i Basel om skärpt kontroll över den internationella handeln med miljöfarligt avfall. Avtalet innehöll tre huvudpunkter: 2. Varje transport av miljöfarligt avfall mellan länder som undertecknat Baselöverenskommelsen måste anmälas till det internationella avtalssekreteriatet och till mottagarlandets myndigheter innan transport påbörjas. 3. De industrialiserade länderna skall stödja utvecklingsländernas uppbyggnad av modern teknik. För svenska företag har det på så sätt blivit betydligt enklare att exportera miljöfarligt avfall. Från att tidigare ha varit tvungna att ansöka om och få tillstånd för varje export av miljöfarligt avfall, räcker det numera att de gör en anmälan. SAKAB har i och för sig haft permanent exporttillstånd, men det är inte det enda företag som exporterar miljöfarligt avfall. Både miljöpartiet och vpk anser i reservation 28 att industriländerna ”skall uttryckligen förbjudas dumpa avfall i utvecklingsländer”. Med avseende på den osolidariska ekonomiska situation som råder över världen, med orättvisor mellan länder och inom länder, kommer effekten att bli att miljöfarligt avfall kommer att strömma till de fattigare utvecklingsländerna. U-länderna är nämligen alltid billigast, förutom om man i stället hänskjuter problemen till framtidens barn. Skam åt de partier som vill vältra över det miljöfarliga avfallet till de fattiga länderna och inte ens vill skriva in den här skärpningen i den egna lagtexten! Produktion som skapar miljöfarligt avfall och internationellt samarbete som handhar denna typ av avfall måste därför upphöra. SAKAB och alla motsvarande anläggningar måste sättas upp på en avvecklingsplan. Människor kan annars fås att tro att miljöfarligt avfall går att oskadliggöra. Det kan inte oskadliggöras. Det kan bara koncentreras eller spädas ut. Det är genom utspädning eller koncentration som man deponerar det på detta klot. Vi riskerar annars att hela samhället systemanpassas till en produktion av miljöfarligt avfall och en konsumtion av varor som skapar detta farliga avfall. Hur som helst så blir det följden, om den socialdemokratiskt-moderatafolkparti-politiken får råda. Här kommer så till slut ett förslag till ändring i renhållningslagen. Det är en beklämmande plotter-plotter-läsning, helt utan förståelse för den samlade problematiken, helt i avsaknad av kraft för att åstadkomma ett ekologiskt riktigare och rikare samhälle att leva i. Renhållningslagen 1979:596 måste i stället avskaffas. Miljöpartiets förslag till ”lag om avfall och återvinning” är ett betydligt bättre instrument för att ta hand om energioch naturresursslöseriet. Även om kvällen är sen tänker jag nu läsa upp vissa av lagförslagets mest väsentliga delar. 1§. Denna lag syftar till att skydda människors hälsa och miljön och att motverka förfaranden i en produkts livscykel som innebär slöseri med naturresurser eller ger upphov till miljöfarligt avfall. 4§. Avfall skall hanteras på ett sådant sätt att det inte uppkommer olägenhet av betydelse från hälsoskyddsoch miljövårdssynpunkt. Utrymmen, behållare och andra anordningar för hanteringen skall vara så beskaffade och skall skötas på sådant sätt att olägenhet inte uppstår. 5§. Varje kommun skall upprätta en avfallsplan för att planera, utveckla och genomföra en materialhantering på ett miljöoch resursbevarande sätt. Avfallsplanen skall innehålla avfallsreduceringsplan för kommunen samt för varje industriföretag med en fastställd tidsplan efter vilken åtgärderna skall genomföras. 11§. Avfall skall inte blandas på sätt som försvårar återvinning. Särskilt miljöstörande komponenter skall hållas avskilda från övrigt avfall liksom sådant material som kan orsaka olycksfall eller dylikt. Långtgående källsortering skall ha införts i samtliga kommuner senast 1 januari 1992. Särskilda slag av avfall skall hållas skilt från annat avfall vid slutgiltigt omhändertagande i avvaktan på bättre behandlingsmetoder. 12§. Material skall återanvändas eller återvinnas så långt detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt, om därmed råvaror sparas eller om det av annan orsak är påkallat från miljöskyddssynpunkt. 14§. Innan tillverkning påbörjas, skall den som är registrerad produktansvarig enligt 20§ ha planerat för hur avfall som uppstår till följd av tillverkningsprocessen skall behandlas och hur produkten skall omhändertas sedan den inte kan användas för avsett ändamål längre. Uppkomst av restprodukter skall i första hand begränsas, i andra hand återanvändas eller återvinnas.

Herr talman! I går debatterades biståndet här i riksdagen, och i dag är det meningen att vi skall ägna oss åt att debattera utbildning. Vad kan egentligen vara mera angeläget att debattera än just utbildningsproblemen? Det är ju trots allt på utbildningens omfattning och effektivitet som hela landets framtid beror. Vi kommer i dag att inleda den här debatten med att särskilt se på högskolefrågorna. Vi behandlar sju betänkanden, varav ett första, nr 18, är mer principiellt hållet än de andra, som tar upp olika sektorer av den högre utbildningen. Kanske är det angelägnast att ta upp den gamla eviga frågan om kvantitet och kvalitet i utbildningen. Vi har när det gäller högskoleutbildningen sedan länge sett en olycklig uppdelning i forskning och utbildning. Det är vår förhoppning att dessa båda naturliga led relativt snart skall kunna smälta samman. Det är frågor som vi behandlar i utbildningsutskottet bl.a. inom ramen för den forskningspolitiska propositionen. Låt mig allra först ta upp frågan om kvantiteten i utbildningen. Regeringen gav ett uppdrag till UHÄ att se över hurdan den framtida dimensioneringen behöver vara. UHÄ utförde uppdraget och har redovisat resultaten i UHÄ-rapport 89:17. I rapporten erinrar UHÄ om att under de två senaste decennierna har den högre utbildningens dimensionering varit praktiskt taget oförändrad totalt sett. De förändringar som har gjorts har skett genom att man har tagit platser från en sektor och flyttat över till en annan. Det har konstant varit ca 40 000—45 000 nybörjare varje år samtidigt som drygt 20 000 studenter har examinerats. Räcker då den här dimensioneringen för framtiden? Svaret är nej. Under 90-talet kommer vi att få relativt stora pensionsavgångar, och än mer kritisk blir situationen, rent statistiskt sett, efter år 2005. Då kommer det att vara fler högutbildade som pensioneras än som nyutexamineras. Man behöver alltså se om sitt hus i tid. Redan nu måste vi fatta beslut om hur den framtida dimensioneringen av utbildningen skall se ut. Vi vet redan nu att flera bristyrken kommer att uppstå under den närmaste framtiden. Vi kommer t.ex. inte att ha tillräckligt många arkitekter. Vi kommer inte heller att ha tillräckligt många tandläkare, trots att vi nu i dag kommer att fatta beslut om att återuppta tandläkarutbildningen i Malmö. Vi vet också att vi kommer att ha brist på psykologer och lärare. Efter höstens händelser är det klart att läraryrket inte har blivit så populärt, men det är möjligt att lönelyftet kan göra en del för att popularisera läraryrket relativt snart. Man kan alltid hoppas på det. Hur som helst — vad gör då regeringen? Tar regeringen det kraftfulla grepp som vi har rätt att efterlysa? Nej, på detta område som på de allra flesta andra är det håglöshet, ointresse och oförmåga som kommer till uttryck. Regeringen säger: ”All right, vi har fått in ett utredningsmaterial. Det är bra. Vi behöver inte några flera utredningar, men vi gör ingenting åt det hela nu. Vi avvaktar.” Detta innebär att vi inte kan få något beslut om en ny dimensionering förrän i mitten av 1990-talet. Frågan är om det verkligen räcker. UHÄ har kommit fram till att man skulle behöva öka antalet nybörjarplatser på linjerna med ungefär 8 000 fram till år 2000. På samma sätt behöver man öka antalet platser på de fristående kurserna med 10 000. Och då skall vi veta att vi i det här landet ändå inte har någon särskilt hög andel av befolkningen som har en högre utbildning. Vi ligger inte dåligt till, men i jämförelse med t.ex. USA och Canada så ligger vi klart efter. Regeringen tar emellertid inte några initiativ. Det enda man gör, och detta är också något förvånande, är att man vill skära ner antalet utbildningsplatser på ekonomlinjen med 270. Det är allt som kommer ut av detta. Vi behöver öka antalet utbildningsplatser i det här landet. Regeringen föreslår en minskning. Var finns logiken? Vi har, i en reservation som är gemensam för de borgerliga partierna, sagt att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag till dimensionering. Jag övergår därefter till att titta på kvaliteten på den högre utbildningen. Är den bra? Är den i världsklass? Är den bättre än den man kan erbjuda i andra länder? Jag önskar att det vore så. Men tyvärr håller inte den högre utbildningen måttet på alla fronter i vårt land. I högskolelagen sägs det att all högre utbildning skall ske på vetenskaplig grund. Är det så? Nej, givetvis inte. Många av de utbildningar som kom till efter 1977 års s.k. högskolereform vilar definitivt inte på vetenskaplig grund. Detta gäller exempelvis de medellånga och de kortare utbildningarna på vårdområdet. Vilar förskollärarutbildningen på en vetenskaplig grund? Det är mycket tvivelaktigt. Man skulle kunna räkna upp den ena utbildningen efter den andra. Men behöver alla dessa utbildningar verkligen vila på en vetenskaplig grund? Det tål att diskutera om all postgymnasial utbildning verkligen måste vila på en vetenskaplig grund i ordens egentliga bemärkelse. Utbildningens längd lämnar åtskilligt övrigt att önska. Jag kommer tillbaka till detta senare. Utskottet vill att riksdagen skall göra en beställning hos regeringen om en översyn av i synnerhet de medellånga vårdutbildningarna. Behörighetskrav och urval har givetvis också sin betydelse för kvaliteten i utbildningen. Där har vi ju i det här landet det speciella kineseriet med ett kvotsystem, som väl inte många har blivit så förfärligt kloka på. Vi har i moderata samlingspartiet klart sagt ifrån att det bara är de verkliga förkunskaperna som skall räknas och att var och en skall ha rätt att komplettera sitt gymnasiebetyg så att man når fram till dessa faktiska kunskaper. Då skulle man också få bort taktikvalet i gymnasiet, där man väljer den lättaste linjen för att få de bästa poängen, men kanske då kommer in på en utbildning som man sedan inte har förutsättningar för att klara av. Vi vill skärpa för kunskapskraven så att det skall vara en treårig gymnasieutbildning som skall ge den allmänna behörigheten. Vi säger också att man behöver bättre förkunskaper i språk. Nu har vi engelskan, men även franskan, och tyska borde premieras för åtskilliga utbildningar, t.ex. utbildning till civilingenjör, naturvetare, läkare, ekonom och vad det nu kan vara fråga om. Vi kan också konstatera att när det gäller vissa andra utbildningar, t.ex. vårdutbildningar, så är det utomordentligt om man har både teoretiska och praktiska förkunskaper. Där borde man kunna få extra meritpoäng om man har gått igenom t.ex. en konsumentteknisk utbildning vid en lanthushållsskola. Kvalitetskrav gör sig självfallet alldeles speciellt gällande när det blir fråga om ett studerandeutbyte med andra länder. Här hoppas vi moderater att Sverige skall komma med i det omfattande ERASMUS-utbytet, åtminstone i dess andra etapp. Men det kräver att vi har klass på vår utbildning. Från kvaliteten över till frågan om lokaliseringen. Utskottet har här gjort ett förtydligande som jag tror kan bli av stor betydelse för framtiden. Utskottet säger att det riksdagen gör är att den lokaliserar en utbildningslinje till en högskoleenhet, men sedan är det högskoleenheten som skall avgöra på vilken ort utbildningen skall förekomma. Jag tror att detta gör att man ute i landet kan undvika åtskilliga misstag inför framtiden. Tidigare har man inte varit alldeles säker på hur man skulle agera. En sådan fråga som att förlägga en utbildning till Södertörn blir inte någon fråga för riksdagen, utan det blir främst en fråga för de högskoleenheter som blir berörda. Vi moderater konstaterar också att en utlokalisering av en utbildning inte är något skäl för att man skall inrätta nya högskoleenheter. Sannolikt har vi nu uppnått maximum när det gäller antalet högskoleenheter. Vi har fått en rad nya högskolor. Det är positivt för den egna bygden, och det höjer den tekniska och industriella kompetensen i regionen, men det är inte problemfritt. Behöriga lärare saknas i mycket stor utsträckning vid de nya och de små högskolorna. Inte ens hälften av lärarna har disputerat. Hur kan utbildningen ske på vetenskaplig grund under sådana omständigheter? Det krävs att de nya högskolorna har en realistisk ambitionsnivå och att de har ett begränsat utbildningsutbud som de kan klara av. Herr talman! Det finns också anledning att beröra de strukturella problemen. Styroch anslagssystemet korrigerades häromåret, men det var bara marginella korrigeringar. Ändå har det inträffat stora förändringar i samhället, som gör att man kan fråga sig vilka centrala myndigheter som vi behöver förutom UHÄ och vilka uppgifter de skall ha. Men ingenting har skett på det här området. Vi efterlyser en ordentlig översyn. Vi vill också ha en översyn när det gäller linjesystemet. Det luckras upp mer och mer, och det är positivt och bra. Linjesystemet har inte särskilt många fördelar när det gäller de förutvarande filosofiska fakulteterna. Vi efterlyser en översyn av den humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningen. Den matematisk-naturvetenskapliga utbildningen har varit föremål för en motsvarande översyn under senare tid. Det har också resulterat i att vi har fått en ny matematisk-naturvetenskaplig linje. Vi moderater vill i princip i första hand satsa på de fristående kurserna i stället för på linjesystemet. Detta har vi visat inte minst genom vårt förslag till en kompletterande lärarutbildning, som bör genomföras just genom fristående kurser. Jag skall komma tillbaka till detta senare. När det gäller den matematisk-naturvetenskapliga utbildningen hade man kommit fram till ett gott förslag, och riksdagen hade i princip ställt sig bakom detta. Men regeringen ville inte anslå de pengar som erfordrades. Vi moderater sade: Då får det vara. Kan man inte anslå de nödvändiga pengarna skall man naturligtvis inte åstadkomma någon halvmesyr. Nu har utskottet emellertid kommit fram till att föreslå riksdagen att — utöver de 16 milj.kr. som regeringen vill anslå — anslå ytterligare 6 milj.kr. under en treårsperiod. I detta sammanhang kan vi också se hur pengar förs över från LIF-anslaget, dvs. anslaget för lokala och individuella linjer, till i det här fallet den matematisk-naturvetenskapliga linjen. Det är på gång en urholkning av LIF anslaget som inte är acceptabel. När det gäller den matematisk-naturvetenskapliga linjen kan man också fråga sig om dessa linjestudier kan ersätta de fristående kurserna, som innebar mycket av fortbildning för många människor ute i landet. Vi moderater har för vår del dragit konsekvensen av detta och föreslår allt i allt en förstärkning av LIF-anslaget med 80 milj.kr. Vi accepterar dock den upprustning som förutsätts ske av den matematisk-naturvetenskapliga linjen, men vi understryker att vår principiella kritik av linjesystemet kvarstår, vilket vi också har konstaterat i ett särskilt yttrande. När det gäller teknikerutbildningen har vi sagt att försöksverksamheten skall bedrivas endast i gymnasiet. Man behöver inte ha någon motsvarande försöksverksamhet på högskolan. Detta har också UHÄ understrukit. Vi för fram det i reservation 5 till betänkande UbU19. Jag var förut inne på att regeringen ville minska antalet utbildningsplatser på ekonomilinjen. Om det hade fört med sig att man samtidigt aktualiserat kvalitetsfrågorna hade man kanske kunnat diskutera detta. Så är ingalunda fallet. Men just i dagarna kan vi ta del av en kampanj från Civilekonomernas riksförbund i vilken man på punkt efter punkt tar upp de frågor som vi förut haft uppe till debatt och där vi kritiserat det nuvarande systemet. Man menar att civilekonomutbildning endast bör förekomma vid sådana högskolor som också har en fakultetsorganisation, detta för att få en tillräcklig kvalitet i utbildningen. Man pekar på, inte utan skäl, att den svenska ekonomutbildningen halkar efter. Bortsett från det som gäller Handelshögskolan i Stockholm finns det inte någon internationell uppskattning av de svenska utbildningsanstalterna. Civilekonomutbildning skulle alltså bara bedrivas vid de högskolor som har en egen fakultetsorganisation, och det ligger mycket i det resonemanget. Vi moderater har tidigare motsatt oss att fördjupningsstudier skulle skvättas ut över landet. Man kan kanske på allvar ifrågasätta kvaliteten i den utbildning som bedrivs. Civilekonomernas riksförbund har också ett intressant uppslag. Man föreslår att det kanske skulle kunna ordnas en tvåårig ekonomutbildning, som en motsvarighet till den mellaningenjörsutbildning som vi nu har på gång. Det skulle göra det möjligt att få en mer yrkesinriktad ekonomutbildning, och en skolning för vissa uppgifter som ligger nära i regionen. Det är över huvud taget ett tilltalande program som civilekonomerna på detta sätt för fram. Jag vill gärna önska dem lycka till i den kampanj som de bedriver. Kan man på det sättet få en förståelse för kvalitetskraven i utbildningen kan mycket vara vunnet för framtiden. Vi moderater yrkar i reservation 3 till betänkande UbU20 att den systemvetenskapliga linjen skall förlängas till 160 poäng. Utredningen är nu klar, och det finns ingen anledning att tveka längre. Vi vill också ha en översyn av de olika utbildningarna inom AES-sektorn. När det gäller anslaget till lokala och individuella linjer föreslår vi en ökning med totalt 80 milj.kr., varav 30 milj.kr. avser just lärarutbildningen, vilket jag tidigare har varit inne på. Vi understryker att en större proportion av dessa medel bör gå till Linköping, Örebro, Växjö och Karlstad, med andra ord de gamla universitetsfilialerna. Visserligen är högskolan i Linköping nu upphöjd till rang och värdighet av universitet, men man kan samtidigt konstatera att det släpar efter väldigt mycket just när det gäller den filosofiska fakulteten. Det är också fallet när det gäller de tre andra högskolorna. Det behövs där en förstärkning inför framtiden. Vi har samtidigt reserverat oss till förmån för en, som vi ser det, nödvändig inventering av behoven av öststatsstudier i framtiden. Det är en folkpartimotion som vi moderater genom reservationen ger vårt helhjärtade stöd. Detta, herr talman, var några axplock från de fyra första betänkanden från utbildningsutskottet som vi har att ta ställning till. Jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer som moderata samlingspartiet står bakom.

Herr talman! När vi i folkpartiet i januari skrev vårt svar till regeringens förslag i budgeten, valde vi att prioritera studenternas studiesociala förhållanden. Vi lade förslag om att CSN-kortet skulle behållas — det skulle kosta 89 milj.kr. Vi lade förslag om att oacceptabla marginaleffekter skulle tas bort när studenterna får litet extrainkomster över sommaren och andra lov. Dessa förslag har inte behandlats i utbildningsutskottet. Men jag vill ändå ge detta som bakgrund till att det ibland har visats en viss snålhet. Alla gör vi olika prioriteringar, och detta var alltså den stora prioriteringen från folkpartiets sida. I flera av de betänkanden som vi nu skall behandla angående högskolan är utskottet enigt. Man har i flera avseenden kunnat enas om förslag från olika motionärer inom olika partier. De avsnitt där vi är eniga tycker jag är bra, och det finns då ingen anledning att ta upp dem till diskussion. Med detta vill jag koncentrera mig på de områden där vi inte är eniga. Vi skall i dag göra en rad viktiga ställningstaganden i frågor som rör huruvida Sverige på sikt skall överleva som välfärdsnation. Med detta menar jag att Sveriges konkurrenskraft gentemot industrinationer starkt påverkas av kvaliteten och dimensioneringen av vår högskoleutbildning, och jag vill betona att konkurrenskraft har för mig en mycket vid tolkning som gäller långt mer än val av tekniknivå eller antalet patentansökningar. Det gäller lika mycket vår förmåga att förstå vår omvärld och vår samtid, vår kunskap om det förflutna, vår förmåga att hantera konflikter, hur vi tar hand om våra barn och gamla, styrkan i våra demokratiska institutioner och traditioner osv. Allt detta, menar jag, påverkas av den verksamhet som bedrivs vid universitet och högskolor. Sverige ligger i topp när det gäller satsningar på grundskola och gymnasieskola. Men en jämförelse internationellt med andra högskolor ger inte samma positiva bild. Med viss reservation för statistiken kan vi konstatera att Sverige ligger efter en lång rad västeuropeiska länder. Vi behöver alltså öka både antalet studerande och antalet examinerade. UHÄ har redovisat vad som krävs för att öka antalet högskoleutbildade. Herr talman! Därmed vill jag koncentrera mig på de reservationer som folkpartiet avgivit ensamt eller tillsammans med andra partier. Reservation 1 gäller dimensioneringen. Långsiktighet är en viktig dimension i all utbildningsplanering. Det gäller att högskolorna skall få klart för sig vilka krav på dimensionering som riksdagen ställer i ett längre perspektiv. UHÄ inser att så är fallet och har gett förslag till regeringen. I och för sig instämmer regeringen, men man vill ändå inte ta ställning, trots att man vet — liksom vi — att en förändring av dimensioneringen tar flera år att effektuera i form av färdigbakade studenter. Reservation 2 gäller linjesystemet i högskolan. Folkpartiet, liksom Birger Hagård, agerar för en uppluckring av linjesystemet som då medger friare val av utbildningsinnehållet. Studenter är mycket känsligare än myndigheter för utveckling av utbildningsbehov. Studenter är också kvalitetsmedvetna. Bra kurser och bra lärare drar studenter. Det har vi sett många exempel på. Detta blir också en sporre för kursansvariga. I reservation 4 är folkpartiet ensamt om att avstyrka regeringens förslag om ett grundutbildningsråd. Tolka nu inte detta som att vi inte tycker att pedagogiken i högskolans grundutbildning är viktig. Vi vill till fullo uppmuntra goda pedagogiska insatser och stimulera pedagogisk utveckling. Vi tycker dock att regeringen har valt fel metod för att nå dessa syften. Man når inte dessa syften genom att ge pedagogiska insatser ett ökat meritvärde, genom att uppvärdera handledarrollen, eller genom en så enkel sak som att professorn själv visar sig på grundutbildningen, eller att de doktorander som i många fall tar hand om utbildningen på grundnivå har viss minimal pedagogisk insikt. Ansvaret för den pedagogiska nivån skall ligga på den enskilda högskolan och inte tas därifrån — som ett centralt råd skulle innebära. Vi menar att de 6 milj.kr. som regeringen vill satsa på detta kan användas bättre till andra insatser som är mer i linje med vår utbildningssyn och vår politiska inriktning. Målet för oss är autonoma högskolor som själva har ansvar för sina totala resurser vad gäller grundutbildning, forskning och investeringar, bl.a. i lokaler. Det menar vi kommer att innebära att den enskilda högskolan fungerar effektivare och rationellare än i dag. Det betyder inte att byggnadsstyrelsen är helt åsidosatt. Dess erfarenheter skall självfallet tas till vara, som i en konsultroll till de enskilda högskolorna. Självfallet kommer högskolorna även i framtiden att samråda med varandra för att undvika dubbleringar eller för att undvika att utbildningar läggs ner på flera orter samtidigt. Detta ingår så att säga i autonomin. Ett nytt högskolesystem eller ett nytt anslagssystem skulle självfallet följas av prestationskrav, dvs. vad man förväntar sig av den enskilda högskolan, men också av ett krav på att utvärdering skall ske — dvs. hur förväntningarna har följts upp. Med detta kan t.ex. UHÄ:s arbete inriktas på frågor som är gemensamma och långsiktiga för hela högskoleorganisationen. Det innebär, menar vi, att kostnaderna för central administration och central antagning kan flyttas från UHÄ till grundutbildning och forskningsanslag. Senast i dag kom riksrevisionsverket med en rapport som jag endast hann skumma igenom där det föreslås att den centrala antagningen via UHÄ skall minskas. I reservation 9, som gäller antagningssystemet, tar folkpartiet upp betygssystemet i skolan, som vi menar är det som styr antagningen till högskolorna. En översyn skulle kunna beakta en rad faktorer som t.ex. viktningen av betyg eller möjligheter att komplettera betyg. När det gäller vårdutbildningarna vill vi att man skall göra reella försök med förändrade antagningsregler med prövotid, ungefär som det en gång fanns en provelevstid. Då blir det inte så svårt för unga människor att testa om en framtid inom vårdyrket motsvarar vad de förväntar sig eller klarar av. Vi menar att översynen skall ha som utgångspunkt att den allmänna behörigheten skall vara treårig gymnasielinje. I reservation 12 tar vi upp behovet av tvåspråkig personal, inte minst i vården. Då utgår vi från den förändring av befolkningen som har varit och som kommer att bli, dvs. att det finns fler äldre människor som inte har vår kulturbakgrund och som kanske är sämre i svenska språket. Då är det viktigt att vården också kan tillhandahålla personal som kan tala flera språk. Till detta skall läggas att det finns faktiskt bland våra flyktingar och invandrare de som har vårdutbildning och som fortfarande väntar på att få sina sjuksköterskeutbildningar eller läkarexamina bekräftade med svensk legitimation. Reservation nr 17 gäller förutsättningarna för ett internationellt studerandeutbyte. Där är utskottet överens om att öka anslaget ekonomiskt sett. Men vi menar att det finns även andra hinder. Vi bör anpassa oss så långt det är möjligt till internationella förhållanden när det gäller utbildningarnas längd, behörighetsoch tillträdesregler och utbildningsinnehåll, detta för att vi skall kunna ha utbyte åt båda hållen. Det är inte bara vi som skall skicka ut studenter. Vi skall också med glädje ta emot utländska studenter för att på så vis kunna förändra vårt utbildningsinnehåll. Utbildningsutskottets betänkande nr 19 behandlar tekniska yrken. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna nr 3, 4, 5 och 6. Utskottets ledamöter har tillsammans lyckats lösa några av de mest brännande problemen för den matematisk-naturvetenskapliga linjen. Det är vi lyckliga över. Men jag kan inte låta bli att ta upp reservation nr 6, som handlar om finansiering av vissa utbildningar i Malmö. I regeringens budgetförslag fanns inga pengar avsatta för att ens genomföra de utbildningar som påbörjats. Förklaringen var att Malmö hade fått tillräckligt i och med att tandläkarutbildning förlagts där. Det visade sig att detta troligen var ett misstag. Det finns pengar, så de som är antagna till den s.k. Kockumsutbildningen i Malmö kan få fortsätta och slutföra sin utbildning. Vi menar att det ändå hattas litet innan man beslutar sig. Vi vill att det även i fortsättningen skall finnas de utbildningar inom produktionsteknik och inom industriell teknik som är startade. Ett skäl till detta är att bl.a. kommunerna investerat 40 milj.kr. i byggnader och utrustning. Då bör man också förvissa sig om att det blir en fortsatt användning. Även om de nya ingenjörsutbildningarna kommer att kunna utnyttja detta finns det plats också för en fortsättning av utbildningarna till produktionstekniker och tekniker för industrin. Beträffande utskottets betänkande nr 20 vill jag yrka bifall till reservationerna nr 4 och 5. Birger Hagård har redan argumenterat för reservation 4. När det gäller reservation nr 5 accepterar folkpartiet den neddragning av ekonomutbildningen som regeringen föreslår. Däremot har vi kommit med förslag till finansiering och vill att utbildningen skall få behålla de pengar — 3,7 milj.kr. — som regeringen vill dra in. Vi menar att dessa pengar kan användas för att stärka kvaliteten, höja lärartätheten, datorisera osv. Då skulle vi svara litet mot den kritik som i dag finns mot ekonomutbildningen. Herr talman! Som avslutning vill jag kommentera utbildningsutskottets betänkande nr 24 som behandlar anslag till lokala och individuella linjer samt fristående kurser. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1 och 3. Beträffande reservation nr 3 har vi med glädje medverkat till att 13 milj.kr. tillförs anslaget. Det är mer än vad vi hade föreslagit i vår motion från januari. Det enda vi inte riktigt kan acceptera är den fördelning som utskottets majoritet har gjort. Vi föreslår att dessa 13 milj.kr. fördelas över hela högskolevärlden, dvs. att varje högskola får del av dessa pengar. Fördelningen skall göras av UHÄ. Det skulle innebära dels att det kan bli en förstärkning för matematisk-naturvetenskapliga linjen, dels att de motioner som rör Linköping kommer att bli väl tillgodosedda. De motioner som avses är motion Ub698, yrkande 3, motionerna Ub307, Ub640 och Ub746. Jag vill nämna att det finns ett tryckfel i vår motionstext. Den var slarvigt korrekturläst av mig.